Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Lisbeth Staaf-Igelström påstod att socialdemokraterna för en långsiktig politik och att den kommer att utvecklas i utredningens förslag. Jag ser inte något inslag av långsiktighet i politiken. Aktörerna på marknaden vet inte hur de skall agera i framtiden om socialdemokraternas förslag till energibeskattning går igenom. I era förslag finns inte någonstans en tillstymmelse till framtidsvision om hur socialdemokraterna skall hantera energibeskattningsfrågorna. Vi som sitter här i kammaren förväntar oss ett svar på detta. Jag har ställt frågan två gånger till Lisbeth Staaf-Igelström, men jag har ännu inte fått något svar.
Fru talman! Socialdemokraternas hantering av energifrågan är närmast farsartad. Jag ställde tidigare frågan varför det den 23 maj är högsta visdom att säga nej till energiskattehöjningar, medan det den 7 juni är högsta visdom att säga ja till energiskattehöjningar. När Åke Wictorsson som gammal ringräv inte kunde svara på den frågan, är det väl inte att begära att Lisbeth Staaf-Igelström skall kunna svara på den frågan om man dessutom lägger till ytterligare ett led och frågar varför det den 20 juni, dvs. efter ytterligare 14 dagar, är motiverat att lägga fram förslag om skattesänkningar för energi. Men jag skulle gärna vilja ha ett svar på frågan om ni socialdemokrater fortfarande håller fast vid 1983 års beslut — ett beslut som låser beskattningen på ett sådant sätt att man inte kan ta hänsyn till miljön. Av det svar som vi fick i den första replikomgången verkade det som om det skulle vara fallet. Det vore i så fall mycket tråkigt. Jag tycker att Lisbeth Staaf-Igelström skall ge ett klart svar på den frågan: Håller ni fast vid 1983 års beslut?

Fru talman! Som jag tidigare sagt hänvisar jag till att vi inte vill föregripa utredningarna från KIS och MIA. De utredningarna bygger på en långsiktig 65 Kjell Johansson frågade om jag ansåg att det var svårt att komma till ett ställningstagande i dag och sedan komma till ett nytt ställningstagande om 14 dagar. Nej, Kjell Johansson, personligen tycker jag inte att det är svårt att göra det. De delar av förslaget som vi socialdemokrater i dag avstyrker stämmer inte exakt överens med det som vi kommer att föreslå litet längre fram. Jag vill påminna riksdagen om att den socialdemokratiska regeringen är en minoritetsregering. Det innebär att vi måste söka stöd hos andra partier i riksdagen för att få igenom våra förslag. Det gäller även i det här fallet. När det gäller socialdemokraternas långsiktiga energipolitik har vi här talat mycket om MIA och KIS, men regeringen arbetar också utifrån ett uppdrag, nämligen en avveckling av kärnkraften, en minskning av försurningen och klimatpåverkan samt att vi skall skydda de outbyggda älvarna. Det är utifrån dessa ställningstaganden som den socialdemokratiska regeringen kommer att arbeta vidare,
Jag vill redan nu meddela att jag inte ämnar genomföra en votering beträffande de ämnen som behandlas i dag. Voteringen kommer i stället att inleda morgondagens arbetsplenum.

Fru talman! Jag vill först framföra en liten protest mot den ordning i vilken vi i dag behandlar dessa ärenden, Om man väckt en motion som tas upp i det betänkande som först behandlas, borde man få komma med i debatten när det betänkandet avhandlas och inte, som nu sker, när samtliga betänkanden varit uppe till behandling. Jag har tillsammans med Knut Wachtmeister väckt en motion i vilken vi säger att vi inte vill acceptera en utbyggnad av kolbaserad energiproduktion i Skåne, då man i mitten av 1990-talet kommer att stänga ett aggregat vid Barsebäck. Fru talman! Vi, och säkert många andra, har svårt att förstå det ställningstagande som riksdagen kommit fram till under de senaste åren och nu även i dag. Man talar ofta om politikerförakt. Det är i de flesta fall överdrivet, men i det här fallet är det välgrundat. Vi hade år 1980 en folkomröstning. Företrädare för de linjer som vann folkomröstningen om kärnkraften sade i debatten klart och tydligt ifrån att det inte skulle byggas ut fler kärnkraftsaggregat, men att kärnkraften skulle användas så länge den var tekniskt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt överlägsen alternativen. Några år senare beslutade riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas senast år 2010. Jag har frågat statsrådet Birgitta Dahl, och även andra i olika sammanhang, var någonstans på valsedlarna årtalet 2010 fanns. Jag har hitintills icke fått något tillfredsställande svar. Det enda parti som protesterade mot årtalet 2010 var moderata samlingspartiet. I fjol beslöt riksdagen att man — också i strid mot folkomröstningen — redan i mitten på 1990-talet skulle i förtid avveckla två befintliga väl fungerande kraftverk, det ena i Barsebäck och det andra i Ringhals. Och man beslöt detta Prot. 1988/89:119 utan att egentligen i grunden veta vilka alternativ man skulle ha. 23 maj 1989 Vi politiker har, liksom människor i allmänhet, förmågan att försöka skjuta de problem som uppstår framåt genom att resonera som så: Vi kan ta hand om dem i morgon bitti, nästa vecka eller nästa år. Men man kan inte alltid agera på det viset. Vi har här i dag hört talare prata vitt och brett om alternativen, men om man är litet realistisk och ser på utvecklingen i Sverige och hur det ser ut utomlands, finner man att det i det närmaste perspektivet finns endast fossila bränslen att tillgå. Jag måste berömma miljöpartiet, som i dag i debatten sagt sig vilja öka användningen av fossila bränslen just därför att det är deras enda chans att komma till rätta med en snabb kärnkraftsavveckling. Det är dessa fossila bränslen, fru talman, som är skulden till de stora ekologiska katastroferna runt om i Europa. I Västtyskland, Östtyskland och Tjeckoslovakien är det fullt med nakna, kala, döda träd. Detta beror enbart på en överdriven användning av kol och andra fossila bränslen. Det är dem som vi alltså i dag skall använda i ännu större utsträckning i Sverige, dels enligt miljöpartiet, dels och framför allt enligt det parti som är störst i riksdagen men som inte heller har några andra alternativ. Det finns bara olja, kol och naturgas, och dessa är alla fossila bränslen. Men vi kanske skall gå till mera närliggande ting. I södra Sverige finns det 125 000 villor, som i dag är beroende av att få sin energi baserad på el. De familjer som bor i dessa 125 000 villor kommer att få sin elkostnad per år ökad med mellan 4 000 och 5 000 kr., om de konsumerar 25 000 kilowatt per år. Skall man ändra deras förbrukning till ett vattenberoende system, kostar det mellan 80 000 och 85 000 kr. per villa och år. Totalt ligger kostnaden kring 10 miljarder kronor. Det må vara hänt att folk ibland kan ryckas med av den allmänna ”miljöyran” och säga att de vill ha en bättre miljö även om den kostar, men jag är inte helt övertygad om att, sedan notorna börjar komma, de längre ställer upp på denna yra. Och jag måste säga att de tre minsta partierna i riksdagen har den mest extrema energipolitiken, så jag är inte säker på att svenska folket, såsom det ibland brukar framhållas i debatten, skulle vara helsålt på de här uppfattningarna. Sedan tillåter jag mig att kommentera något av det som har sagts här i dag. Jag trodde jag hörde fel när det påstods att socialdemokraterna hade en långsiktig energipolitik. Under de senaste tre, fyra åren har de väl snart hållit med alla meningar inom energipolitiken; de för i alla fall ingen konsekvent energipolitik. Jag har redan berört att miljöpartiet inte har någonting emot att öka användningen av fossila bränslen. Centerpartiet vill ha en jämnare energiförbrukning. Men då måste man etablera någon form av kontakt med kung Bore, eftersom det är han som bestämmer temperaturen i det här landet. Att vi ibland måste ha ett stort antal kraftverk i gång samtidigt beror på det enkla och uppenbara faktum att det är kallt. Hade genomsnittstemperaturen här varit +15 grader, jämnt fördelad över hela året, hade vi kunnat plocka bort en del energiproducenter, men vi är, fru talman, inte i den lyckliga situationen. 67 Allra sist: Man har i dag från olika håll talat om marknadsekonomi och sagt att det trots allt är den som vi skall bygga upp vår energi på. Men så säger man att Sydkraft, som alltså svarar för elförsörjningen i stort sett i hela södra Sverige, gnäller över att behöva betala avvecklingen av den tidiga stängningen av ett aggregat i Barsebäck. Låt mig, fru talman, till protokollet få klargöra att det här inte handlar om att Sydkraft skall betala, utan de boende i södra Sverige, och inga andra, får betala mera, eftersom Sydkraft inte har några pengar. De enda pengar som finns kommer från de abonnenter som i dag får köpa sin ström från Sydkraft, och det är de som får betala, ifall staten inte vill ersätta Sydkraft för de kostnader som kommer att uppstå när man stänger Barsebäck i förtid.
Fru talman! Jag tror att Sten Andersson i Malmö hörde bara en del av vad vi har sagt om vår politik rörande fossila bränslen. Vi är nämligen det enda parti som planerar att avveckla sådana under en 25-årsperiod, och det är det som spelar en roll. Jag tycker naturligtvis att det är väldigt roligt när övertygade reaktorkramare verkligen talar om miljöpolitik och säger att man bör minska användningen av fossila bränslen. Det är ju sådant som vi — de tre minsta partierna i riksdagen, som Sten Andersson i Malmö uttryckte det — har pratat om i många, många år. Vad som är typiskt för svenska folkets vilja är kanske hur partierna ändrar sig. Det parti som har ökat mest — till faktor 3 ungefär på några år — är det riksdagsparti som har de mest extrema vyerna. Det kan ju hända att svenska folket verkligen vaknar upp och finner att energipolitiken är viktig och att vad som behövs är en rejäl reform och inte bara fortsättning i gamla banor.

Fru talman! Den här debatten har varit en lång dags färd mot natt, men jag kan ändå inte underlåta att gå upp i polemik mot Sten Andersson i Malmö. Det finns inga andra alternativ än kol och olja i Sten Anderssons föreställningsvärld. Men en enig elberedning fastslog att det går att bygga ut elproduktionen i Sverige med ungefär 15 TWh ytterligare, baserade på mottryckskraft, alltså kraftvärme. När det gäller de icke fossila men väl biobränslena svarar ju den nuvarande användningen av biobränslekraft i form av bark, lutar och vedeldning för ungefär 60 TWh i energiproduktionen — inte i elproduktionen men väl i värmeproduktionen. Man kan spara el motsvarande ungefär två kärnkraftverk, om man vid transport av högspänd elkraft övergår från 280-kilovoltsledningar till 400 kilovoltsledningar. Vi fattade i fjol beslut om att regeringen skulle ges möjlighet till ett förhandlingsinitiativ om bakteriell lakning av malm. Om man övergår från framtagning med konventionella metoder till framtagning av sulfidmalm — eller metaller, rättare sagt — med bakteriell lakning, kommer man att få en mycket stor energibesparing. Den svenska skogsindustrin står inför ett genombrott i mycket, mycket mera energisnåla processer, och om man hade lagt de nödvändiga pengarna på att t.ex. med bioteknik mjuka upp cellulosan, skulle man ha sparat väsentlig energi i jämförelse med nuvarande slipmasseteknik. Detta är inga småsaker. Den extremism som vi anklagas för bygger mera på okunnighet om vad vpk:s och andras energipolitik egentligen står för.

Fru talman! Paul Lestander sade att andra partier missuppfattat vpk och dess inställning till de här frågorna. OK. Vi är många som i så fall har missuppfattat vpk. Vi har inte sett det vetenskapliga ljus som tydligen finns inom vpk men som man har lyckats dölja under så många år och som man har fått så litet intresse kring. Paul Lestander pratade om kraftvärme. Kraftvärme är bra, men det fordrar att man skall värma upp någonting. Man kan i praktiken i stort sett ha kraftvärme bara i närheten av stora tätorter som kan använda värmen. I annat fall blir det mycket mycket dyrt med kraftvärme, om man skall kasta värmen rakt ut i luften. Fru talman! Beträffande miljöpartiets tal om avveckling av fossila bränslen under en 25-årsperiod tycker jag det var ärligt att partiet gör ett erkännande, för jag har följt debatten under ett antal år och sett på olika insändarsidor, där miljöpartister har kritiserat kärnkraften men sagt ifrån klart och bestämt att man inte vill ha fossila bränslen. Även de skulle försvinna i det korta perspektivet. Men nu erkänner ni faktiskt — och det skall jag hedra er för — att vi under 25 år kommer t.o.m. att ha en ökning av fossila bränslen. Och det, fru talman, är det som är skuld till de stora miljömässiga katastroferna i Europa och runt om i världen i övrigt. Hade vi i dag haft kapacitet att räkna ut hur stora mänskliga och ekologiska skador som de fossila bränslena har åstadkommit, hade vi aldrig diskuterat kol, aldrig naturgas, aldrig olja.

Fru talman! Jag vet inte om man skall prata om vpk:s vetenskapliga ljus. Vår politik bygger, som alla andras politik, på ett visst mått av kunskap. Elberedningen tillsattes av de fem partier som då var representerade här i riksdagen. Den lade fram ett enhälligt förslag, där man beräknade utrymmet för kraftvärmeproduktionen till ungefär 15 TWh ytterligare. Jag kan erinra om att t.ex. en total varvtalsreglering av elektriska motorer under folkomröstningen bedömdes ge en spareffekt på ca två kärnkraftverk. Det finns en lång rad förslag där ny teknik och nya användningsområden skulle ge en helt annan energianvändningssituation. Jag deltog själv i ett symposium i Västerbotten angående metallnäringen, där dåvarande Rönnskär var representerat. Där framträdde en tekniker som visade att man i Japan hade ett sulfitmalmssmältverk, som brottades med dubbelt så höga energipriser och drygt det som Rönnskär hade, men man hade lägre energikostnader därför att man tillämpade en energieffektivare teknik. Jag tror inte att man skall prata om vetenskapliga ljus, utan man skall försöka hålla sig till vad vi diskuterar och vad som framförs och inte av vem. Jag vill inte diskutera person, Sten Andersson.
Fru talman! I moderata samlingspartiet finns det ett varseblivande av energiproblemen. Som jag sade i mitt första inlägg är denna ökning av energikonsumtionen det som vi verkligen har att brottas med. År från år ökas energikonsumtionen monotont. Samtliga de större energikällor som vi just nu har är olyckliga för miljön. Vi måste avveckla dem på kortare eller längre sikt. Det kan vara en bedömningsfråga i vilken ordning man tar saker och ting. Men låt oss hjälpas åt med avvecklingen av både kärnkraft och fossila bränslen. Låt oss satsa på sådant som är ekologiskt riktigt, förbränning av biomassa där den koldioxid som släpps ut exakt motsvarar den som tas upp av växterna under deras liv. Det är den typen av betraktande som vi måste ha i vår värld om vi skall kunna klara den. Det är bra att också moderaterna har börjat komma underfund med det.

Fru talman! Först vill jag be om överseende om jag har sårat Paul Lestander. Det har aldrig, jag betonar aldrig, varit min mening. Vi måste väl säga oss att vi har inga barn med kärnkraften. Men ge de alternativ som man i dag pratar om i olika utredningar den tid som behövs. Jag skall ta ett exempel. Man har här i kammaren pratat om vindkraften. Vi har ett kraftverk i Malmö, kanske i dag Sveriges enda, i Maglarp. Sydkraft fick chans att köpa det av staten för en krona. Man ville inte köpa det. Det visar något om vad man tror om detta. Men det är möjligt att vinden och solen, som i dag inte ens nere i Spanien eller Afrika har kunnat producera tillfredsställande mängder av energi, efter en tid kan producera en billig och tillförlitlig energi. Men varför skall vi tvinga någon? Det går inte, fru talman, att tvinga forskning och vetenskap att till ett visst bestämt datum ha ett klart alternativ. Låt dem få den tid de behöver. Därför är det så dumt att redan nu besluta att om några år avveckla två väl fungerande kraftverk. När vi, fru talman, tittar runt på kartan och ser både i Europa och i övriga världen hur många kärnkraftverk som där finns, måste vi fråga: Vad betyder det för världens eller Europas säkerhet om 12 aggregat inom 15 eller 20 år skall avvecklas i Sverige? Utvecklingen går åt motsatt håll i övriga världen. Vi moderater har aldrig sagt att vi skall behålla kärnkraften hur länge som helst. Vi har sagt: så länge den är säker. Och säker är den i dag jämfört med andra energikällor, så länge den är miljömässigt bättre, och det är den definitivt i förhållande till olja, kol och naturgas, och även beträffande ekonomin. Skall vi producera ny el kostar det mellan 50 och 100 96 mer än vad det kostar i dag. Det är möjligt att man måste köpa energi till denna kostnad, men varför, fru talman, skall vi ta den kostnaden i förtid. Låt kärnkraften finnas kvar och ge under tiden alternativen, forskning och vetenskap en rimlig chans. Då har vi chans att på sikt få ett bra fungerande samhälle, som kan få en god, billig och miljömässigt säker energiproduktion.

Fru talman! Jag skall inte gå in på djupet i denna diskussion, men jag vill ändå säga några ord om ett av alternativen, den nyligen häcklade vindkraften. Som Hadar Cars redan framhållit känns det för oss som tror på vindkraften som att utvecklingen ibland går förtvivlat långsamt. Första gången jag var uppe i denna talarstol var hösten 1985, då jag ställde en fråga till Birgitta Dahl om just vindkraften. Birgitta Dahl svarade att statens engagemang för denna energikälla hade överlåtits till Kraftföretagens Vindkraft AB, där Vattenfall och Sydkraft som de största ägarna skulle driva frågan vidare. Det är inte några rejäla krafttag som utförts sedan dess. Ändå betraktas 1988 som ett relativt positivt år för vindkraften. Flera mindre aggregat har uppförts i privat och kommunal regi. Vattenfall tar nya tag med det stora verket på 2 MW på Näsudden och har därtill uppfört fyra mindre verk i närheten. Ett medelstort aggregat om 750 kW har uppförts i Vindkraftsbolagets regi utanför Göteborg. Utredningen Läge för vindkraft presenterades i augusti 1988. Den visade på Sveriges ”gynnsamma naturgivna lokaliseringsförutsättningar för en vindkraftsutbyggnad. Vindtillgången längs kusterna i södra Sverige är god”. Totalt speglade utredningen, enligt min uppfattning, en positiv bild av vindkraften, men den hade inte i uppdrag att lägga fram förslag om utbyggnad. Jag hoppas att den beredning som nu pågår inom regeringskansliet av utredningen och remissomgången bidrar till att utvecklingen av vindenergin kan gå snabbare än hittills. Hur ser då de två stora intressenterna i Kraftföretagens Vindkraft AB på framtiden? Från Vattenfall har vi i dagarna fått koncernens redogörelse för dess inställning i energifrågor. Vad gäller vindkraften låter man tyvärr något mer tveksam än tidigare, men man kommer glädjande nog ändå att ”aktivt medverka till att klarlägga vindkraftens möjligheter att bli en användbar konkurrenskraftig energikälla”. Förstudier skall göras för 300 MW vindkraft, och ytterligare demonstrationsanläggningar skall uppföras. Sydkraft — som tidigare visat föga intresse i dessa frågor, vilket här tidigare intygades av Sten Andersson i Malmö när han talade om Maglarp — planerar nu världens första vindkraftverk till havs. Det är ett litet aggregat som skall placeras i Blekinge skärgård. Även statens energiverk, Svensk energiutveckling och Blekinge vindkraft AB deltar i projektet. Varje steg mot att pröva den intressanta havsbaseringen är välkommet. Fru talman! Det är först med demonstrationsprojekt i alla skalor som vi kan få grepp om vad som är den optimala storleken för vindkraftverk i olika miljöer. Det är också då människor kan se och få erfarenhet av att vindkraftverk inte behöver vara ett negativt inslag i landskapsbilden. När man vet att man får nödvändig energi är det också lättare att acceptera en 71 vindsnurra till havs eller på land. Själv är jag övertygad om att vindkraftverk på sikt kan ersätta minst 10 96 av kärnkraften, dvs. ca 6 TWh. Vindenergin kan fås fram i stor eller liten skala, den ger inget avfall och den är förnyelsebar. Vilken annan energikälla utom vatten ger alla dessa fördelar? Jag vill också säga att Maglarp är ett försöksprojekt. Man skrattar mycket åt att det står still när man åker dit för att titta på anläggningen. Så gjordes även i lördags, då en grupp från sydöstra Sveriges vindkraftsförening var där. Eftersom jag har arbetat inom läkemedelsindustrin, där man testade tiotusentals kemiska substanser innan man fann en som man ansåg vara värd att arbeta vidare med, ser jag kanske något annorlunda på detta med försöksprojekt och med att man prövar sig fram. Den här storskaliga satsningen som har gjorts på Gotland och i Maglarp har delvis givit mycket stora erfarenheter. Man har bl.a. kommit underfund med vad man gjorde för fel vid Maglarpssatsningen. Vattenfall kommer att fortsätta med att driva anläggningen Näsudden, och man har nu beställt ett nytt aggregat, men tornet utnyttjas. Jag tycker att vi inte skall skratta så mycket åt detta utan se mera positivt på att man prövar alternativ. Det finns alternativ, och jag anser att vindkraften är ett av de bästa. En väg för att ännu bättre komma i gång är de investeringsbidrag som föreslås i reservation nr 43 till näringsutskottets betänkande 25. Jag yrkar bifall till denna reservation liksom till övriga reservationer som folkpartiet står bakom. När det gäller beskattningen av vindkraft har jag i en motion tagit upp en delfråga, nämligen frågan om beskattning av andelskraftverk och av småskalig vindkraft. Som framgår av reservation nr 15 i skatteutskottets betänkande 35 avvaktas de olika utredningarnas resultat när det gäller energibeskattningen. Jag accepterar detta och yrkar därför endast bifall till synpunkterna i reservationen.

Fru talman! Jag ämnar bara ta upp en speciell fråga, nämligen ett motionskrav från Eva Björne, Sigge Godin och mig angående omlokalisering av hela eller delar av Vattenfalls huvudkontor till Västernorrlands län. Det är nu tredje året som vi tre icke-socialistiska ledamöter från Sundsvall framför detta krav. Bakgrunden till motionerna har varit den under flera år mycket negativa befolkningsutvecklingen i Västernorrland och därav föranledda behov av betydande ökning av antalet arbetstillfällen. Detta skulle lämpligen kunna tillgodoses genom omlokalisering av statlig verksamhet i länet. När vi i januari i år skrev vår tredje och senaste motion i ärendet kunde vi konstatera att Västernorrlands län under 80-talet minskat sin befolkning med nära 8 000 personer och att Västernorrland var det enda län som uppvisat en fortsatt befolkningsminskning även under 1988. Västernorrland är därmed det län som drabbats hårdast av befolkningsminskning under detta årtionde. Någon förståelse från regeringens sida har vi inte fått när vi tagit upp Västernorrlands problem här i riksdagen. Så sent som i början av december i fjol framhöll t.ex. arbetsmarknadsministern i ett interpellationssvar här i kammaren att hon inte fann det motiverat med några speciella insatser för Vattenfalls huvudkontor har ca 2 000 anställda, och dess verksamhet är av naturliga skäl spridd över olika delar av landet. När det gäller vattenkraften är den som bekant mest utbyggd i den norra delen av vårt land. Vattenfalls spridda verksamhet kan i viss mån liknas vid domänverkets, vars huvudkontor under 70-talet omlokalierades till Falun och därigenom kom att att förläggas närmare tyngdpunkten inom verksamhetsområdet. Det kan även erinras om att LKAB:s huvudkontor för en del år sedan flyttades från Stockholm till Luleå. Av statliga affärsdrivande verksamheter är domänverket och LKAB goda exempel på att huvudkontor för sådana verksamheter med fördel kan flyttas från Stockholm till någon ort i den del av landet, där en stor del av verksamheten bedrivs. Mot den bakgrunden och med hänsyn till Västernorrlands läns synnerligen stora behov av att tillföras nya verksamheter borde enligt vår mening förutsättningar prövas för motsvarande omlokalisering av Vattenfalls huvudkontor eller vissa delar därav till Västernorrlands län. Vår första motion, som avgavs 1987, avslogs av riksdagen med ganska stor majoritet. Men det anmärkningsvärda var att strax efter det att riksdagen avvisat vårt krav på ett uttalande om lokalisering till Västernorrland, gav regeringen Vattenfalls styrelse i uppdrag att arbeta fram förslag om utlokalisering av en enhet till Ludvika och en enhet till Luleå. Något motsvarande regeringsinitiativ gällande Västernorrland kom varken då eller senare. Utlokalisering av enheter till Ludvika och Luleå visade att om den politiska viljan finns, så är det möjligt att genomföra utlokaliseringar. I fjol återkom vi med vårt motionskrav. Då var det endast socialdemokraterna och vpk i näringsutskottet som avstyrkte vår motion, medan alla tre icke-socialistiska partier reserverade sig för bifall till motionen. Vid den första behandlingen av ärendet här i kammaren blev röstresultatet 156 mot 156 vid voteringen mellan utskottsmajoritetens förslag och den ickesocialistiska reservationen. Om samtliga riksdagsledamöter från Västernorrland hade stött detta krav, hade vi vunnit och fått ett riksdagsuttalande för att man skulle pröva förutsättningarna för lokalisering till Västernorrland. I år har vårt motionskrav inte fått lika starkt stöd i näringsutskottet. Det är enbart centern och miljöpartiet som reserverat sig för bifall till motionen. Majoriteten säger att den anser att riksdagen inte bör göra någon framställning till regeringen på grundval av motionen. Det bör överlämnas åt Vattenfall — såsom redan skett — att ta initiativ till och genomföra åtgärder som kan leda till en önskvärd regional omfördelning av personal inom Vattenfallskoncernen. Genom exemplet med utlokaliseringen av enheter till Ludvika och Luleå visade jag att det inte var Vattenfall som tagit initiativet, utan det var tvärtom regeringen som gav Vattenfall i uppdrag att arbeta fram förslag till en sådan omlokalisering. I reservation 12 i näringsutskottets betänkande 30 från centern och miljöpartiet sägs: ”Regeringen bör föranstalta om en utredning av förutsättningarna för och lämpligheten av att hela eller delar av Vattenfalls huvudkontor omlokaliseras till Västernorrlands län.” 73 Detta framförs även i motionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 12. Jag vill uttrycka förhoppningen att alla som vill arbeta för bättre regional balans i vårt land, och särskilt de som vill arbeta för en positiv utveckling i Västernorrlands län, stöder denna reservation i den kommande voteringen.

Fru talman! Jag vill först tacka Ingrid Hasselström Nyvall för det fina anförandet om vindenergin. Vi debatterar nu mycket viktiga betänkanden om den framtida energibeskattningen. Hur vi beskattar energin har en avgörande betydelse för vår energiframtid. Det finns en viss samsyn i riksdagen om den framtida energipolitiken. Vi måste minska användningen av de fossila bränslena och i stället ordna så att så stora delar som möjligt av energiförsörjningen sker genom utnyttjande av förnybar inhemsk energi. Vi skall samtidigt avveckla kärnkraften som har gett upphov till svåra konsekvenser i vår tid och oanade i framtiden. De mål för energipolitiken som slås fast i betänkandet kan de flesta av oss uppenbarligen ställa oss bakom, och man kan bli ganska glad av att läsa om dem. I betänkandet slås det fast att vi skall hushålla och att vi skall ha ett energisystem som är miljövänligt. Till detta område har man inom oppositionen framfört långa rader av förslag som just tar upp hushållningens och miljöns betydelse för energiframtiden. Detaljerade och väl genomtänkta förslag på sammanhållna och logiska skattesystem finns att tillgå. Men majoriteten dömer ut dem alla. Det finns inget att hämta i denna samlade mängd klokskap, anser tydligen utskottsmajoriteten. Fru talman! Är det inte litet fantastiskt att förslag bara duger om de kommer från majoriteten i frågor som borde samla oss till krafttag? Vi står inför ett scenario där vi medvetet måste satsa på att minska energianvändningen på alla tänkbara sätt. Det betyder att vi måste se till att minska koldioxidutsläppen totalt sett och andra skadliga utsläpp från förbränning. Nu finns det extrema partier, bl.a. moderaterna och tyvärr även en del folkpartister i Sverige, som på ett utpräglat cyniskt sätt utnyttjar oron för koldioxidens verkningar och pläderar för en förlängning av användningen av kärnkraft. Det märkliga med detta är att de har föga att säga om de enorma utsläpp av koldioxid som bilismen står för. Vi har inte sett någon stark önskan till minskning av den typen av utsläpp. Vi kan inte se detta som annat än en vilja att slå blå dunster i ögonen på allmänheten i syfte att värna om kärnkraften. De som gör detta glömmer totalt bort vad kärnkraften faktiskt står för i världen. Det finns klara samband med kärnvapen med alla deras fasor. Dessutom vet vi inte hur vi skall ta hand om avfallet. Det är en av de få stora industriella processer vars avfall vi inte vet hur vi skall ta hand om. Det är otroligt upprörande. Skattesystemets utformning har en avgörande betydelse för energianvändningen. Miljöpartiet de gröna har därför tidigare redovisat ett helt annat sätt att ta ut skatter på energi — ett sätt som aktivt bidrar till att energianvändningen kommer att minska. En råvarubeskattning är ett sådant sätt, särskilt om det kombineras med miljöskatter. För trafiken måste det till ett system av Prot. 1988/89:119 punktskatter som också gör att flygbränsle beskattas på ett sätt som påminner 23 maj 1989 om det för vägfordon. Det är mot bakgrund av detta som vi i miljöpartiet de gröna opponerar oss kraftigt mot de förslag som har lagts fram om att momsbelägga energi samtidigt som punktskatterna sänks med 30 96. Detta leder till att användningen av fossila bränslen och elkraft ökar. Inhemsk förnybar energi, som vi skulle gynna, missgynnas. Vi är helt oförstående inför dessa förslag som går rakt emot riksdagsbeslut. Till yttermera visso vill man också momsbelägga persontransporter, vilket enligt utredarna kommer att leda till att järnvägsåkande och kollektivtrafikåkande kommer att minska med 13—16 96. Eftersom vi inte kan se någon minskning av det totala transportarbetet i samhället, måste denna minskning medföra en kraftig ökning av bilåkandet. Ökat bilåkande ökar den redan stora miljöbelastningen i samhället. Vi kan inte annat än förvåna oss över de miljösabotage som nu planeras. Motståndet mot det planerade vanvettet måste stärkas. Det som var bra och klokt 1983 i de energipolitiska besluten är uppenbarligen praktiskt taget dåliga skämt i dag, eftersom det i dessa beslut sades att man skulle beskatta energin efter energiinnehållet och avsade möjligheten att momsbelägga energin. I dag, sex år senare, föreslås det rakt motsatta. Det är ganska fantastiskt. En viktig princip för oss i miljöpartiet de gröna är att vi måste skaffa ekonomiska styrmedel som ger signaler in i samhället, så att vi som konsumenter väljer energisnåla alternativ eller själva vill spara energi. Alltför länge har endast företagsekonomiska kalkyler styrt tillverkarnas prissättning i Sverige. I framtiden måste också de totala kostnaderna, dvs. summan av företagskostnader och samhällskostnader, vara styrande för prissättningen. Detta sker bäst genom att vi tar fram styrande skatter, som bl.a. är ett uttryck för samhällets miljökostnader. Det är mer än förvånande att de som säger sig vara för den fria marknaden inte accepterar att också energimarknaden skall falla under de marknadslagar som man anser gälla. Det finns ingen rimlig konskevens i att motsätta sig en vettig och ansvarsfull energiframtid byggd på marknadsekonomin där man verkligen tar in de totala kostnaderna för att styra rätt. Tack för ordet!

Fru talman! På förmiddagen var jag på en hearing som anordnades av en organisation som heter Ekonomifakta. Denna hearing handlade om tillväxt och miljö, och den kom att handla mycket om energi. Det är lärorikt att lyssna på olika synsätt och synpunkter, och jag vill referera några som kom fram vid detta tillfälle. En talare kritiserade den nuvarande energibeskattningen och lade fram ett annat förslag som utgår från att motivet för beskattning är att befrämja miljön. Talaren förordade ett energibeskattningssystem som skulle ha följande effekter. Det skulle få energiproducenterna att välja råvaror som ger minsta möjliga miljöpåverkan och mesta möjliga energiutbyte, det skulle få energiproducenterna att använda effektivare genereringsmetoder, det 5 skulle få energiproducenterna att tillsammans med distributörerna dra ned överföringsförlusterna, och slutligen skulle det förmå användarna att hushålla bättre med sin energi. Den slutsats talaren drog var att man skulle beskatta energiråvarorna. Det var, fru talman, en kunnig tekniker och en erfaren industriledare som lade fram detta förslag. Han heter Curt Nicolin, och jag tror att han är relativt känd även här i kammaren. Vi i miljöpartiet tycker att hans förslag är mycket intressant. Det tycks dessutom likna det förslag om beskattning av energiråvaror som miljöpartiet framförde i en partimotion under den allmänna motionstiden med Lars Norberg som upphovsman. Lars Norberg har återkommit med förslaget i en motion med anledning av kompletteringspropositionen. Detta om förmiddagens hearing. En anledning till att vi förefaller att ha litet olika uppfattningar i energipolitiken är att en del människor oroar sig för att det inte finns tillräckligt med energi för att man skall klara Sveriges olika behov. En del av lösningen kan ligga i skogen och i annan biomassaproduktion. I en rapport som är aktuell i dagarna konstateras att skogsproduktionen nu är så stor att den mer än väl täcker industrins behov även under en högkonjunktur och därtill ger ett överskott. Den ger alltså utrymme för en viss utbyggnad av industrikapaciteten och samtidigt utrymme för en ökad eldning med skogsbränsle. Man påpekar att skogsbränsleanvändningen har ökat kraftigt sedan energikrisens dagar i början av 70-talet och att det fortfarande finns stora kvantiteter avverkningsrester, som skulle kunna utnyttjas till bränsle och ge betydande bidrag till energiförsörjningen i Sverige. Dessutom är det ett faktum att allteftersom behovet av avverkningen ökar och den ökade avverkningen äger rum i Sverige och man alltså inte importerar virke som man gör i dag och som man alltså inte behöver göra — det är närmast en beskattningsfråga —, skulle mängden avverkningsrester öka ytterligare. Därmed skulle man få ytterligare kvantiteter tillgängligt skogsbränsle. Detta är i och för sig inte någonting som vi förordar. Nu är det också så, fru talman, att skogsindustrin har en unik kompetens när det gäller att hantera och upparbeta skogsråvaran i sin egen hantering. Det vore logiskt om skogsindustrin engagerade sig mer än hittills i att ta vara på den här energireserven. I och med att energikostnaderna ökat har skogsindustrins ansträngningar att spara energi och effektivisera sin energianvändning i processerna ökat. För att man skall kunna klara energiavvecklingen på bästa sätt är det viktigt att detta besparingsarbete fortsätter. Det måste då löna sig för skogsindustrin att arbeta vidare med detta. Det måste bli lönsamt för skogsindustrin att leverera energi, och det kan det bli med en annan energibeskattning. En energibeskattning av råvarorna skulle innebära att exempelvis bioenergi inte beskattades alls, någonting som vi föreslår. Det finns i den här rapporten en liten uppställning över avverkningsrester som är kvar i skogen. Den visar att balansen 1985 motsvarade 80 TWh termisk energi. Det är alltså en mycket stor potential. All den energin och all den råvaran kan inte användas, eftersom det är viktigt att 30 å 40 90 av avverkningsresterna lämnas kvar i skogen av ekologiska skäl för att man inte skall äventyra skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga. Men även om man tar hänsyn till det finns det alltså en mycket betydande energipotential i skogen. Den skulle täcka en mycket stor del av den energi som kärnkraftverken producerar och som faller bort om man, som vi föreslår, stänger av kärnkraftverken inom tre år. En kombination av användning av skogsbränsle och de besparingar vi föreslår skulle alltså i stort sett klara upp det här energibalansproblemet.

Fru talman! Det finns anledning att iaktta en viss försiktighet vid beräkningen av de resterande skogsresterna. Redan i skogsvårdslagens hänsynsparagraf föreskrivs att alltför torra marker över huvud taget inte bör avverkas med träddelsmetoden, där man tar ut skogsrester. Man får då inga tillskott till humuslagret eller till markuppbyggnaden, men man får en ökning av försurningen. I vissa klimatologiskt svårare förhållanden finns det skogsägarkategorier som redan i dag avstår från träddelsavverkning och uttransport av träddelar med vidhängande barr och löv. Det finns naturligtvis stora resurser. Det är möjligt att öka energiskogsodlingen i Sverige. Men just när det gäller träddelsresterna finns det anledning att varna för en alltför stor optimism. Det finns ju behov av att spara. Om man skall ta vara på resterna, blir de inte ekonomiskt tillgängliga annat än genom just träddelshantering, där man kör in ris och toppar. Antingen får man avstå från resterna eller också får man använda dem, men då uppnår man icke 40 9.
Fru talman! Jag försökte nämna, Paul Lestander, att man måste lämna kvar en hel del i skogen. Vi får väl senare tillfälle att återkomma till detta och mera i detalj se på hur man bäst skall utnyttja skogsråvaran. Vår ståndpunkt är att det finns en outnyttjad reserv och att skogsindustrin är, skall vi säga, svenska mästare på energihantering. Tyvärr får industrin för närvarande inte tillfälle att använda sitt mästerskap, eftersom energibeskattningen gör det olönsamt för industrin att ta vara på sina energireserver. Vi skall vara rädda om de ekologiska grundförutsättningarna i skogen. Jag delar Paul Lestanders uppfattning därvidlag.
Fru talman! Jag söker icke sak med Krister Skånberg i denna fråga. Jag varnar bara för en alltför stor utvecklingsoptimism. Jag delar Krister Skånbergs uppfattning att den svenska skogsindustrin har kunniga och drivna tekniker. Men det finns vissa områden i skogen, där man över huvud taget inte bör ta vara på några avverkningsrester. Det var bara detta jag ville framhålla så att man inte skall komma fel.
Fru talman! Jag vill knyta an till en annan del i Paul Lestanders inlägg, som faktiskt kom upp på hearingen i förmiddags. Vi har väldigt duktiga tekniker häri Sverige. Ibland får man i miljödebatter och i energidebatter en känsla av att teknikerna beskylls för det ena och det andra. Men i själva verket gör våra duktiga tekniker bara det som de får instruktion om att göra. Ansvaret skall läggas på oss politiker och på dem som äger och styr industrin. Där skall man utkräva ansvaret. Teknikerna gör sitt allra bästa för att följa de direktiv som vi ger dem.

Fru talman! Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond består av tolv ledamöter, valda för en tid av sex år. Styrelsen förnyas successivt vart tredje år med val vart tredje år av sex ledamöter. I år står sex ledamöter jämte personliga suppleanter för fem av dem i tur att avgå. Valberedningen har efter föreskrivet samråd enhälligt godkänt en gemensam lista av utseende som framgår av en till kammarens ledamöter utdelad promemoria. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till fru talmannen få överlämna den gemensamma listan.

Fru talman! Valberedningen har berett frågan om kompletteringsval med anledning av avsägelser från två ledamöter som valts för mandatperioden 1986-1992. Valberedningen föreslår att till ny ledamot för återstoden av nämnda mandatperiod utses nuvarande suppleanten Lars Svensson och att till personlig suppleant för denne utses Gertrud Sigurdsen. Vidare föreslås att verkställande direktören Lennart Holmström utses till ledamot i styrelsen för samma tid.

Fru talman! Rätt länge har vi efterlyst en förnyelse av den tekniska utbildningen här i Sverige. Från moderat sida har vi vid upprepade tillfällen motionerat om en ny s.k. mellaningenjörsutbildning. Utskottet har föreslagit riksdagen att fatta beslut om införande av en ny ingenjörsutbildning. Det är den utbildningen som vi i dag skall sjösätta. Den kommer naturligtvis att ha sin stora betydelse långt in på nästa århundrade. Massmedierna brukar inte uppmärksamma sådant varom strid inte råder. Så är det också i det här fallet. Man har inte uppmärksammat särskilt mycket att vi just nu står i begrepp att införa en helt ny utbildning, och detta i relativt stor enighet. Det är inte intressant när vi i riksdagen inte försöker ta heder och ära av varandra. Det är inte intressant när vi inte markerar väldigt stora åsiktsskillnader. För mig som statsvetare och som riksdagsledamot återstår — Prot. 1988/89:120 bara att konstatera att det här är ett av de många ärenden som har manglats 24 maj 1989 igenom hela denna grottekvarn och som nu kommer att resultera i beslut av 7 Meg Anslag till utbildning stor betydelse för vår ungdom, men som partierna inte har så förfärligt ig sr FA g förtekniska yrken motstridiga uppfattningar om.m.m. Det hindrar emellertid inte att vi moderater i några avseenden har velat markera betydelsen av en del punkter. Tre av de sju reservationer som fogats till det betänkande som gäller den nya ingenjörsutbildningen är moderata. De gäller i allt väsentligt just kvalitetskravet. Vi tycker att man inte tillräckligt uppmärksammat de här problemen från de andra partiernas sida eller från regeringens sida. Vi vill betona just kravet på kvalitet i den nya ingenjörsutbildningen, den som alltså skall innefatta två års högskoleutbildning ovanpå gymnasieutbildningen och som står som litet grand av ett alternativ till den fyra och ett halvt-åriga civilingenjörsutbildningen. Vi menar att man mycket noggrant måste slå fast utbildningsmålen. Man måste mycket noggrant studera den effektiva studietiden. Man måste ställa upp förkunskapskrav, för utan ordentliga förkunskaper blir varje utbildning förfelad. Man måste också ställa ordentliga krav på kompetensen hos lärarna. Det här skall vara en högskoleutbildning, har det sagts. Vi har anslutit oss till det. Det kräver också enligt högskolelagen att denna utbildning skall stå på vetenskaplig grund. Men för att detta skall vara möjligt måste såväl lärare som elever ha en nära kontakt med forskningen. Samtidigt föreslås att den här utbildningen skall bedrivas på 42 olika orter. En sådan utspridning medför naturligtvis en risk för att den här utbildningen inte blir högskolemässig. Jag skulle vilja säga att chansen för att den skall vara högskolemässig, i varje fall i initialskedet, är utomordentligt liten. Det kommer den inte att bli. Avgörande i detta sammanhang blir naturligtvis lärarkompetensen. Har vi tillräckligt många kompetenta lärare som kan ge denna tvååriga ingenjörsutbildning på vetenskaplig grund? Tyvärr, fru talman, tror jag inte att vi kommer att ha det. Men kanske vi kan uppnå detta inom låt oss säga en tioårsperiod. I så fall är det inte dåligt. Vi moderater har också betonat att den ettåriga teknikerutbildningen, som nu aviseras bli införd, skall vara en del av gymnasieutbildningen. Vi har från moderat sida också bestämt understrukit att det inte finns någon anledning att tulla på förkunskapskraven till den tvååriga ingenjörsutbildningen, utan förkunskapskraven skall vara de som är fastställda i andra sammanhang. Förkunskapskraven skall vara i enlighet med de gängse reglerna också under försöksverksamheten. Vi kan inte acceptera några geografiska förturer. Detta skall vara en del av högskoleutbildningen, och all högskoleutbildning skall vara riksrekryterande. Sedan, fru talman, kommer vi in på det som för många riksdagsledamöter egentligen varit stötestenen i utskottet och föremål för många uppvaktningar utifrån landet, nämligen vilka orter som skall ha den här tvååriga ingenjörsutbildningen. Det handlar alltså om lokaliseringen. I propositionen föreslås inte mindre än 42 enheter, som jag varit inne på tidigare. Centerpartiet, som alltid vill ha fler orter, är inne på ytterligare åtta. Jag tror att miljöpartiet vill ha fem till. Det förvånar mig att det är så blygsamma tal. Man borde kanske 18 Prot. 1988/89:120 ha kunnat kräva ännu fler. Kvaliteten kanske inte är så betydelsefull. Vi moderater har sagt oss att det i det här fallet som i alla andra naturligtvis måste vara högskolestyrelserna som avgör var denna utbildning skall lokaliseras. Det finns ingen anledning att göra något undantag här. Vi här i riksdagen, här i Stockholm, vet inte hur situationen är nere i Ljungby eller i Huddinge. Det är inte vår sak att ge oss in på detaljer. Detta har högskolestyrelsen i Växjö eller i Stockholm större kompetens att klara av. Det är åt dem vi skall uppdra att ta hand om lokaliseringen. Det finns allmänt en oro för lärarsituationen, som jag var inne på inledningsvis. Utskottet ger också uttryck för detta. Det är trots allt en tillfredsställelse för oss att kunna notera att utskottet föreslår riksdagen att följa det synsätt som vi moderater lägger i dagen när det gäller kraven på kompetens hos lärarna.

Detta kommer att prövas av de behöriga instanserna. Med dessa anmärkningar kring våra reservationer hoppas vi att den nya tvååriga ingenjörsutbildningen skall bli lyckosam. Jag ber att få yrka bifall till de moderata reservationerna till utbildningsutskottets betänkande nr 30. Till sist, fru talman, bara några få ord om betänkandet nr 19. Cash limit-principen kom att gälla i detta sammanhang som i andra. Man yrkade 2 90 nedskärning. Det innebar att den tekniska sektorn skulle förlora 18,4 milj.kr. Vi vet samtidigt att den tekniska utbildningen inte skulle klara en sådan smäll. Därför har dess bättre en överenskommelse träffats mellan socialdemokrater, folkpartister och oss moderater om att i det här fallet lägga på den tekniska utbildningen 19 milj.kr. Vi tror att det är helt nödvändigt att så sker. De frågor som i övrigt har tagits upp gäller det tekniska basåret, där det finns litet avvikande uppfattningar, och den datavetenskapliga utbildningen i Stockholm, där en arbetsgrupp inom UHÄ har lagt fram ett förslag. Det finns anledning att avvakta dess bedömning. Vi moderater har emellertid velat vidhålla att det är nödvändigt att göra en ordentlig studie av per capitatilldelningen för den tekniska grundutbildningen. Där har det enligt den tekniska utbildningens företrädare skett en utveckling som inte är tillfredsställande. Vi menar att man borde ha sett över detta närmare, och därför yrkar jag bifall till denna reservation.

Fru talman! Tillåt mig att börja i något omvänd ordning och först kommentera betänkandet nr 19. Jag skall ta upp tråden ungefär i det sammanhang som Birger Hagård också berörde. Det gäller anslaget för utbildningar inom sektorn för tekniska yrken. Det är alldeles riktigt att regeringen dels föreslog en 2-procentig reduktion för att föra över resurser till annan utbildning, dels lät denna sektor liksom all annan högskoleutbildning drabbas av den s.k. cash limit-principen, dvs. lönetaket. Det är alltså 3 26 som denna sektor har förlorat. Birger Hagård gör också en riktigt beskrivning, när han säger att man i utskottet har kommit överens om att lägga tillbaka 19 miljoner på den Prot. 1988/89:120 tekniska utbildningen. Detta belopp kompenserar den 2-procentiga bespa 24 maj 1989 ringen men däremot inte cash limit-besparingen, som alltså kvarstår. Då kan det kanske tyckas litet övermaga att det i utskottsmajoritetens text står att det som man nu gör skall betraktas som en generell förstärkning för utbildningarna inom sektorn. Om man jämför med regeringens ambitionsnivå, som ju sannerligen inte var särskilt hög, så kan det naturligtvis betraktas som en förstärkning, men jämfört med hur det har varit tidigare är det fortfarande en försvagning. Dessutom hänger denna anvisning av pengar samman med beslut som vi fattade här i kammaren för ungefär en månad sedan. De pengar som man nu lägger tillbaka på den tekniska sektorn kommer nämligen huvudsakligen dels från sektorn för vård, dels från sektorn för undervisningsyrken, där den 2-procentiga besparingen slår igenom fullt ut. Ser man till högskolan i dess helhet är det fortfarande en mycket dålig affär som man går ur årets budgetprocess med. Bara några få ord om två reservationer från centern. Den ena gäller tekniskt basår för de tekniska utbildningarna, där vi tycker att det finns skäl att satsa ytterligare resurser för att utveckla och utvidga verksamheten. Den andra reservationen gäller planeringsramarna för arkitektutbildningen, där vi anser att riksdagen bör besluta att regeringen skall återkomma med förslag om en arkitektutbildning också för norra Sverige. Jag yrkar bifall till dessa reservationer. I övrigt talar texten i reservationerna för sig själv. Sedan skall jag övergå till betänkandet om mellaningenjörsutbildningen. Vi har varit eniga om behovet av denna reform, som ligger rätt i tiden och är väl avpassad efter de utbildningsbehov som vi nu kan se framför oss. Däremot har vi inte varit överens om dimensioneringen och lokaliseringen av dessa utbildningar: I Birger Hagårds något raljanta påstående om centerns förslag om ytterligare ett antal utbildningsorter kom det att framstå precis som om dessa orter skulle ha tillkommit på en höft. Vårt förslag grundar sig faktiskt på att man, när man i regeringskansliet beredde detta ärende, hade tillsatt en särskild arbetsgrupp som mycket noga analyserade både utbildningsbehoven och lokaliseringsoch dimensioneringsfrågorna. Till skillnad från den bedömning som Birger Hagård gjorde är min uppfattning den att denna arbetsgrupp verkligen har haft möjligheter, förmåga och kapacitet att sätta sig in i behoven av utbildning i olika delar av landet. Därför har vi i centern betraktat det förslag som regeringens egen arbetsgrupp presenterade som ett väl underbyggt och ett väl avvägt förslag när det gäller antalet utbildningsorter. De orter som vi föreslår utöver dem som tas upp i majoritetens förslag är dels sådana som nu har försöksverksamhet med denna ingenjörsutbildning, dels sådana som har det fjärde året på den tekniska utbildningen. Det är alltså inte vilka utbildningsorter som helst utan orter som har resurser för detta. De har lokaler, utrustning och bevisligen också lärarkapacitet för att kunna bedriva denna utbildning. De orter som jag talar om och som stämmer överens med arbetsgruppens förslag är utöver majoritetens förslag Nyköping, Tierp, Ljungby, Stenungsund, Lidköping, Bollnäs, Hudiksvall och Robertsfors. Tre orter — Nyköping, Ljungby och Bollnäs — har redan denna försöksverksamhet. Det är litet märkligt att dessa orter nu helt plötsligt skulle befinnas inte vara lämpliga för att där 17 fortsättningsvis bedriva den här utbildningen. För att återigen anknyta till Birger Hagårds anförande vill jag säga att det faktiskt är så att vi här i riksdagen — även moderaterna och även Birger Hagård — har varit med och beslutat om denna försöksverksamhet. Jag förutsätter att man då gjorde en motsvarande kvalitetsbedömning som den som i dag har ifrågasatts. När det gäller Ljungby och Bollnäs kommer Stina Gustavsson och Karin Starrin senare att här något ytterligare utveckla argumenten. Jag skall säga ett par ord till om Nyköping, som av de orter som nu ställs utanför utbildningen är den i särklass största. Om man i utbildningsunderlaget räknar in också Oxelösund handlar det om ett befolkningsunderlag på ca 80 000 människor. Sedan lång tid tillbaka bedriver man i Nyköping fyraårig teknisk utbildning och sedan ett par år tillbaka även försöksverksamhet med mellaningenjörsutbildning med utomordentligt goda resultat. Därför är det förvånande att utskottsmajoriteten i urvalet av orter har utelämnat just Nyköping. Sedan jag läst utskottsmajoritetens avslagsmotiveringar måste jag säga att de är tämligen klena. Därför har jag några frågor att ställa till Berit Löfstedt, som så småningom här kommer att redovisa majoritetens synpunkter. När det gäller de här tre orterna säger utskottsmajoriteten: ”Utskottet är emellertid inte berett att nu förorda att samtliga de orter som ingår i pågående försöksverksamhet permanent skall ha den tvååriga ingenjörsutbildningen.” Sedan erinrar utskottet om att det åligger varje ansvarig högskoleenhet att besluta om var man vill lägga ut utbildningen. Detta vet vi om — det är ju självklarheter. Det här gäller för all högskoleutbildning, så det är inte något märkligt med det. I nästa stycke säger utskottsmajoriteten: ”Med hänvisning till vad utskottet anfört tillstyrker utskottet — — — de orter som föreslås i propositionen.” Med hänvisning till vad då, Berit Löfstedt? Att utskottet ”inte har ansett” kan vi läsa innantill, men vi som skall redovisa beslutet vill väldigt gärna veta varför. Människorna på de orter där utbildningen nu försvinner vill naturligtvis gärna veta varför de inte skall få fortsätta med en verksamhet som bevisligen har fungerat bra. Då räcker det inte, Berit Löfstedt, att bara säga att utskottet anser. Vi vill veta vad det är för motiv som utbildningsutskottets majoritet har för att t.ex. hävda att den försöksverksamhet med ingenjörsutbildning som nu pågår i Nyköping, Bollnäs och Ljungby inte skall få fortsätta. Vi vet dessutom att närheten till utbildningsorten är en klar fördel när det gäller att få ungdomar att söka en utbildning. Min nästa och sista fråga till Berit Löfstedt blir därför: Tror utskottsmajoriteten att lika många ungdomar från de berörda orterna i fortsättningen kommer att söka sig till ingenjörsutbildning som om utbildningarna hade fått fortsätta i den form som de har i dag, dvs. om försöksverksamheten hade permanentats? Fru talman!

Fru talman! Vi i vpk tycker att det är bra att riksdagen nu kan fatta beslut om denna ingenjörsutbildning på mellannivå. Vi är naturligtvis också glada över att utskottet föreslår en viss förstärkning av medlen till utbildningen för tekniska yrken. Det är klart att det förhåller sig så som Larz Johansson här Prot. 1988/89:120 framhållit, att detta totalt sett för högskolan inte är någon klangoch 24 maj 1989 jubelföreställning, men för utbildningen inom den tekniska sektorn innebär Anslag till utbildning utskottets förslag ändå en förstärkning i förhållande till regeringens förslag. a i ca : IR sa -. förtekniska yrken När propositionen om den nya ingenjörsutbildningen framlades, såg vi i öd vpk vissa problem med denna utbildning. Ett av dessa problem var hur lärarförsörjningen framöver skulle klaras. Vi vet att det är svårt att rekrytera lärare, kanske särskilt inom den tekniska sektorn. Därför föreslog vi i vår motion att riksdagen av regeringen skulle begära förslag i syfte att förbättra tillgången på lärare t.ex. i denna nya ingenjörsutbildning. Utskottet har tillstyrkt vår motion, och utskottet hemställer att riksdagen av regeringen skall begära förslag för att åstadkomma en förbättring av rekryteringen av lärare för utbildningen inom den tekniska sektorn. Vi ansåg att detta var något av ett generalproblem för denna utbildning. Det gjorde att vi i vpk, i avvaktan på detta förslag från regeringen, bl.a. av kvalitetsskäl inte ville gå längre i fråga om antalet orter som skulle ha denna ingenjörsutbildning eller bygga ut antalet utbildningsplatser.

Fru talman! När det gäller utbildningen inom den tekniska sektorn har det under de senaste 10-15 åren förts en debatt om vikten av att man så att säga breddar kompetensen hos de människor som skall arbeta inom den tekniska sektorn. Dessa synpunkter har framförts från olika håll, och vi i vpk har bl.a. pläderat för vikten av att de studerande i den tekniska sektorn får kunskaper även i samhällsvetenskap och humaniora. Det har gjorts förändringar i den riktningen i bl.a. utbildningsplaner, förändringar som gör att blivande ingenjörer nu får ett visst mått av kunskaper i ekologi och annan miljövård. Under de senaste 20 åren har det här skett en ganska bra utveckling. Jag minns att man i början av 1970-talet på KTH här i Stockholm när det gäller avloppsreningsteknik diskuterade om man skulle ha en mynning på avloppsröret ut i recipienten som skulle ge turbulens eller om man skulle släppa ut föroreningarna direkt, så att de med en gång steg upp till ytan och kunde upptäckas av medborgarna. Man har nu kommit litet längre. Utvecklingen i samhället går fort, och man har upptäckt att olika vetenskaper har beröringspunkter med varandra som det är nödvändigt att ta hänsyn till. Vi inom vpk anser därför att det är viktigt att man i högskoleutbildningarna framöver undviker återvändsgränder och inte ordnar utbildningarna så att de studerande bara har en väg att gå om de vill läsa vidare. Vii vpk föreslog därför att regeringen skulle förelägga riksdagen förslag om påbyggnad av denna nya ingenjörsutbildning på mellannivå, som riksdagen nu skall fatta beslut om, så att 80-poängsutbildningen kan utbyggas med studier till teknologie kandidat-examen. Tyvärr delar utskottet inte denna vår uppfattning utan tycker att det räcker om de studerande kan bygga på denna utbildning med studier för ett antal poäng och få motsvarande 19 civilingenjörskompetens. Detta är i och för sig bra, men det räcker inte. Utskottets ställningstagande går emot de ambitioner man haft när det gäller att knyta även samhällsvetenskap och humaniora till teknisk utbildning.

Tyvärr delar utskottet inte vpk:s uppfattning i denna fråga, och jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 7 till utbildningsutskottets betänkande nr 30 avseende teknologie kandidat-utbildning. Fru talman! Vpk har också i reservation nr 3 till utbildningsutskottets betänkande nr 19 föreslagit en ökning av antalet utbildningsplatser i arkitektutbildningen. Det har vi gjort av framför allt två skäl. Det ena är att vi har en brist på arkitekter, som kommer att bestå om man inte gör någonting åt dimensioneringen. Det andra skälet är att ett ökat miljömedvetande i samhället kräver att vi får fler människor med arkitektkompetens. Den kunskap vi i dag har om de sociala effekterna av illa utformad och planerad boendemiljö har lärt oss att det krävs fler personer med arkitektkompetens. Med dessa ord, fru talman, yrkar jag bifall till vpk:s reservationer till de betänkanden vi nu behandlar.
Fru talman! Jag vill bara säga några ord med anledning av vpk:s reservation och förslag angående teknologie kandidat-examen. Detta är förvisso ett intressant förslag. Björn Samuelson påpekar med rätta att det finns anledning att kombinera ett tekniskt kunnande med en utbildning på andra områden. Han nämnde samhällsvetenskap. Man skulle också kunna framhålla inte minst språken i det här sammanhanget. Jag håller inte för otroligt att vi så småningom kan komma dithän. Men Björn Samuelson vet lika bra som jag att vi har en viss tröghet, minst sagt, i systemet här i Sverige, och vi kanske inte känner oss riktigt mogna att nu omedelbart fatta ett beslut om en ny examen. Men jag känner naturligtvis en djup tillfredsställelse över att också vpk i dessa sammanhang vill föreslå olika examina och examensbenämningar. Det är ju inte så många år sedan vi hade det rätt besvärligt med att övertyga socialdemokraterna om nödvändigheten att införa t.ex. en filosofie kandidat-examen. Detta är alltså förvisso ett steg i rätt riktning, och jag håller inte för uteslutet att vi så småningom kan enas i detta fall, när vi sett litet närmare på förslaget och tagit ställning till utformningen av en sådan utbildning.
Fru talman! Efter de positiva orden från Birger Hagård är det ju förvånande att moderaterna inte kunde sluta upp bakom vpk:s krav på att man skall försöka lägga fram förslag om något som liknar en teknologie kandidat-examen. Om det kallas teknologie kandidat-examen eller något annat betyder inte så mycket. Hermann Hesse skulle kanske kalla det Abraxas, vad vet jag, fru talman? Det har inte så stor betydelse bara man vet — Prot. 1988/89:120
ER Fru talman! Jag skall börja med att instämma i de positiva omdömena om Jr ERE yrken m.m. mellaningenjörsutbildningen. Även vi från miljöpartiet tycker att det är positivt att det här kommer till stånd. Det finns emellertid vissa inslag som vi inte tycker är så positiva. Högskolesystemet bör enligt vår mening vara enhetligt. Vi menar att staten bör ta ansvaret för högskolan, och det gäller såväl den föreslagna ingenjörsutbildningen som t.ex. vårdutbildningarna. Det är ingen mening med att bygga upp ett ingenmansland mitt emellan det statliga ansvarsområdet och det kommunala ansvarsområdet. Vi menar att ansvaret bör renodlas. Högskoleutbildningarna skall staten betala för och ta ansvar för. Gymnasieskolan och grundskolan bör kommunerna ha ett vidgat ansvar för. Om den ifrågavarande ingenjörsutbildningen integrerades i den befintliga högskoleutbildningen, tror vi att det skulle bli större samordningsvinster. Dessutom tror vi att det skulle bli bättre möjligheter när det gäller lärarrekrytering, forskningsverksamhet och annat. Högskolan bör alltså ha ett statligt huvudmannaskap. För att man skall kunna åstadkomma en bra mellaningenjörsutbildning är det enligt vår åsikt viktigt att en utbyggnad inte forceras utan att utbyggnaden sker i lugn takt. Därför har vi yrkat på en långsammare utbyggnadstakt, detta framför allt för att klara lärarproblemen. Vi tror att detta är en nyckelfråga, för bygger man ut för snabbt och inte lyckas hålla uppe lärarkompetensen, hamnar man i en besvärlig situation. Vidare måste kompletteringsutbildningen lösas för elever med annan bakgrund, t.ex. N-linjen. Vi skall skapa så få ”dead ends” som möjligt i utbildningssystemet. Påbyggnadsutbildningen, som det här talades om, tycker vi är något positivt, även om vi inte är beredda att i dag stödja den. Det är också viktigt från rekryteringssynpunkt att lösa påbyggnadsutbildningsproblemet. Vidare är det viktigt att även frågor om arbetsmiljö och yttre miljö-frågor får en bra plats i utbildningen. Detta påpekas i betänkandet, men jag vill ytterligare understryka behovet. Miljöpartiet anser vidare att de orter som har haft försöksverksamheten i första hand skall komma i fråga om lokaliseringen skall ske till fler orter. Därmed vill jag yrka bifall till miljöpartisternas reservation i betänkandet. Tack!